Fru talman! Spelmarknaden har varit föremål för stora diskussioner under det senaste året, och det har varit gott om rubriker på området. Vi har läst om trötthet på spelreklam. Det har väckts stor debatt om just spelreklamsfrågan. Bara ett par månader efter att den nya spellagen infördes gick minister Ardalan Shekarabi ut och hotade med totalförbud mot spelreklam, vilket kanske var lite väl drastiskt. Vi moderater står alltid upp för den kommersiella yttrandefriheten. Det är väl rimligt på en legal marknad att företag ska ha möjlighet att marknadsföra sina produkter. När man diskuterar spelmarknaden tycker jag att det är viktigt att påminna sig om att spel för de allra flesta människor är förknippat med nöje. Många spelar för att stötta sin lokala idrottsklubb eller andra organisationer. Många i vårt land är väldigt intresserade av sport av olika slag och finner stort nöje i att spela på en match eller ett travlopp, som man kan se i verkligheten, i realtid på tv eller kanske i efterhand genom någon strömningstjänst. Samtidigt är det förstås viktigt att komma ihåg att det också finns människor som drabbas av spelmissbruk. Det ska givetvis finnas ett starkt stöd för dem. Moderaterna värnar dem som finner nöje i spel och bejakar möjligheterna att spela på en sund och reglerad spelmarknad där alla aktörer har samma förutsättningar. Vi värnar samtidigt dem som av olika anledningar befinner sig i riskzonen för spelmissbruk. Därför välkomnade vi moderater den nya spellagen, som är på plats sedan förra årsskiftet och som syftar till att skapa en modern och reglerad marknad med licensierade bolag som omfattas av det svenska konsumentskyddet. Omregleringen var som sagt en efterlängtad reform som innebar att det omoderna monopolet ersattes med en modern lagstiftning som inkluderar hela den växande spelmarknaden. Målet var att skapa en spelmarknad som präglas av högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden genom licenssystemet. Detta innebär också att vi nu har öppnat marknaden för seriösa aktörer, som också betalar skatt i Sverige. Att den nya lagen antogs med en så bred blocköverskridande majoritet hoppas vi moderater innebär att spelplanen för alla inblandade parter inte nyckfullt ändras. Fru talman! I och med omregleringen av den svenska spelmarknaden har staten fått en viktigare roll i att utöva tillsyn över spelmarknaden än tidigare. Det uppdraget är ålagt Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen, som tilldelar licenser men också utövar tillsyn. Att en rad spelbolag redan efter så kort tid med den nya spelmarknaden har blivit av med sina licenser och/eller fått höga viten och böter visar att tillsynen fungerar. Vi moderater är till vår natur skeptiska mot att staten konkurrerar med privata aktörer på en konkurrensutsatt och reglerad marknad. Statens engagemang på den typen av marknader bör i första hand begränsas till att utöva tillsyn och stävja kriminalitet. Givet den nya spelmarknaden måste det därför finnas en tydlig gränsdragning när det gäller statens agerande, dels på den konkurrensutsatta marknaden, dels där det fortfarande råder monopol. Den utredning som ledde fram till omregleringen föreslog att Svenska Spel skulle delas upp i två strikt åtskilda företag. Det tycker också vi moderater. Det spel som fortfarande är monopoliserat, bland annat landbaserade kasinon och värdeautomatspel, bör fortfarande ske i Svenska Spels regi. När Svenska Spel har delats upp i två strikta företag finns inga rimliga anledningar till att staten ska verka på en konkurrensutsatt marknad. Den del av företaget Svenska Spel som verkar på den konkurrensutsatta marknaden bör i nästa steg säljas. Fru talman! Ytterligare en viktig sak att ta upp när vi pratar om spelmarknaden är hästnäringen. Hästsporten är en väldigt stor och viktig näring som omsätter drygt 72 miljarder kronor årligen, sysselsätter 38 000 personer i vårt land och bidrar med 6 miljarder skattekronor varje år. Den viktigaste aktören och bidragaren till hästnäringen är ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp, som har fått en ny roll på den omreglerade marknaden. Konsekvenserna för hästnäringen av omregleringen var inte någonting som regeringen uppmärksammade tillräckligt, varför man nu tillsatt en utredning av detta. Vi moderater är väldigt glada över att utskottet kunde enas om ett tillkännagivande till regeringen om att utredningsdelen om hästnäringen ska lämnas senast under hösten. Hästnäringen har nämligen inte råd att verka i limbo längre med de oklara förutsättningar som råder. Tidigare, när spel på hästsport var monopoliserat med ATG som enda aktör, åtnjöt hästsporten en stabil och förutsägbar finansiering. Den riskeras med den nyuppkomna konkurrenssituationen. Därför är det viktigt att resultatet av den nya utredningen tillser en hållbar framtida finansiering för hästnäringen och hästsporten. I och med att ATG heller inte längre är monopolist tycker vi moderater att statens engagemang i bolaget ska avslutas. I dag utser staten en majoritet i styrelsen, inklusive ordföranden, trots att bolaget helt ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp. För mig som moderat känns det väldigt märkligt att det inte är fler partier i Sveriges riksdag som tycker att det här är ett angrepp på äganderätten och att det är orimligt att det fortfarande ser ut på det här sättet. Fru talman! Ett samhällsproblem som är kopplat till spelmarknaden är spelfusket. Både före och nu efter omregleringen har det uppmärksammats från såväl Idrottssverige som polisen och spelbolagen att det förekommer spel på uppgjorda matcher. Inte sällan handlar det om organiserad brottslighet. Idrottsutövare betalas för att matcher ska sluta på ett visst sätt eller för att vissa händelser ska ske under en match. Detta utgör ett stort problem för idrotten och spelbolagen, men inte minst för dem som ser på matchen eller hederliga människor som har spelat på densamma. I och med omregleringen fick Spelinspektionen möjlighet att stoppa spel över huvud taget på exempelvis lägre divisioner som är mer utsatta för matchfixning. Detta är dock ingenting som myndigheten hittills har använt sig av. Risken med ett generellt förbud är dock att spelandet kanske flyttar till olicensierade bolag, exempelvis asiatiska bolag som inte står under svensk jurisdiktion, vilket man förstås också måste ta i beaktande. Riksidrottsförbundet har i dag ett samarbete med spelbolagen samt med polisen och Spelinspektionen, men det behöver stärkas. Därför borde idrotten och spelbolagen få ett större ansvar att delge information om misstänkt matchfixning till de brottsbekämpande myndigheterna, så att GDPR inte sätter käppar i hjulet. Det vore också bra om det fanns en central funktion som kunde samordna arbetet bättre och mer samlat gällande matchfixning. De som anordnar idrottsevenemang och de som anordnar spel måste kunna samverka ordentligt för att upptäcka och stoppa spelfusk. Så kan vi hindra dem som finansierar och drar nytta av fusket att lyckas med sin organiserade brottslighet. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att matchfixning i Sverige inte sällan är kopplad till internationell brottslighet. Internationell maffia, motorcykelgäng och annan internationell brottslighet ska inte kunna tjäna pengar på matchfixning. Därför är det viktigt att det finns goda möjligheter till internationell samverkan för att stoppa spelfusket. I dag är de möjligheterna begränsade. Men i ett led för att komma åt den internationella brottsligheten och ge större möjligheter till internationell samverkan tog Europarådet fram en konvention mot matchfixning. Den är gällande från den 1 september 2019, då den ratificerats av tillräckligt många länder i Europarådet. Även Sverige borde, tycker vi moderater, underteckna denna konvention, vilket majoriteten av EU-länderna redan har gjort. Men trots att Idrottssverige efterfrågar just de förslag som Moderaterna har lagt fram i kulturutskottet och inför den här kammaren väljer regeringspartierna att inte stödja dem. Jag tycker att detta är väldigt tråkigt. Man kan fråga sig om Socialdemokraterna verkligen tar frågan om matchfixning på allvar. Med det sagt, fru talman, vill jag yrka bifall till Moderaternas reservation 4.

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall till reservation 6 från Sverigedemokraterna. År 2018 fattade riksdagen beslut med anledning av propositionen om en omreglerad svensk spelmarknad. Följden blev att det tidigare svenska spelmonopolet avskaffades. Från och med den 1 januari 2019 har vi i stället ett licenssystem på plats på den svenska spelmarknaden. Vi sverigedemokrater har på det stora hela sett det som någonting positivt. Det finns dock ett antal frågetecken kvar. Det rör bland annat den aggressiva spelreklamen som har varit ett problem. Men det handlar också om finansieringen av hästnäringen, för att ta ett annat exempel. Ett av syftena med den nya spellagstiftningen var just att skydda konsumenterna. För Sverigedemokraterna är folkhälsoperspektivet centralt när det kommer till frågor om spel och lotteri. Vi har därför bevakat frågan noga, och vi kommer att fortsätta att göra det. Fru talman! Såväl före som efter omregleringen av den svenska spelmarknaden pågick det en omfattande och rent av aggressiv marknadsföring från vissa spelbolag i konkurrensen om marknadsandelar. Det var problematiskt, även om vi ser att volymerna i marknadsföringen nu har avtagit något. Vi sverigedemokrater har påpekat att det har varit problematiskt att det inte har funnits någon praxis på plats gällande vad som avses med måttfullhet i marknadsföringen så som den nya lagstiftningen kräver. Problemet med spelreklamen ledde till att regeringen i april 2019 tvingades inkomma med tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen med fokus just på att begränsa marknadsföringen ytterligare. Utredningen har här en chans att landa i förslag som värnar konsumenterna på den svenska spelmarknaden och tar ansvar för folkhälsan. Vi sverigedemokrater avser att vara en konstruktiv part i detta. Fru talman! Sverigedemokraterna ser det som problematiskt att staten både reglerar och deltar på spelmarknaden samtidigt. Därför har vi landat i att Svenska Spels verksamhet på den avreglerade marknaden bör separeras från den övriga verksamheten och därefter säljas. Detta är något som vi har ställt oss bakom i näringsutskottet tillsammans med Moderaterna och Liberalerna under detta riksmöte. Förhoppningsvis finns det snart majoritet i kammaren för den hållningen. Frågan om Svenska Spel är viktig. Just aggressiv marknadsföring av spel med nätkasinon i fokus har varit en stor del av vad den politiska debatten om spelmarknaden har handlat om. Samtidigt har vi ett statligt bolag i form av Svenska Spel som bedriver en nätkasinoverksamhet sedan den nya spellagen trädde i kraft. Att som vissa partiers företrädare gör, nämligen att svinga vilt mot privata bolags marknadsföring samtidigt som man själv är med och konkurrerar med dem via det egna statliga bolaget, är en form av hyckleri. Det gäller särskilt eftersom det är nätkasinospelarnas pengar som är med och fyller svenska statens fickor genom Svenska Spel. Nätkasinon är också den spelform som förefaller vara mest beroendeframkallande och som kan leda till tragedier för såväl enskilda spelare som för samhället i stort. Att det finns skäl att tro att olika spelformer har så pass olika effekter när det gäller exempelvis beroendeproblematiken gör att vi sverigedemokrater vill utreda riskklassificering av olika spelformer. Fru talman! Förutom den sverigedemokratiska utgångspunkten om folkhälsa är spel och lotterifrågorna också viktiga för delar av civilsamhället med tanke på hur lotterierna är med och finansierar detsamma. För Sverigedemokraterna är det viktigt att värna ett starkt och oberoende civilsamhälle. Däremot är det oförsvarligt att som i dag tillåta spel på kredit genom ett undantag i lagstiftningen. Om ett lotteri tillhandahålls för ett så kallat allmännyttigt ändamål får undantag beviljas av Spelinspektionen. Så ser lagstiftningen ut. Även om det kreditbelopp som det i dag handlar om inte är särskilt stort är det tillräckligt stort för att vara ett problem. Det är heller inte försvarbart med spel på kredit med argumentet att det ska ses som ett sätt att öppna upp för olika sätt att betala på, till exempel med faktura, snarare än att man spelar för pengar som man inte har. I dagens samhälle finns så många olika betalningsmetoder för hur man skulle kunna betala för sitt spelande att det argumentet helt enkelt inte är hållbart. Sverigedemokraterna har länge förespråkat att spel på kredit ej ska tillåtas. Inga undantag ska ges för detta. Dessvärre har andra partier valt en annan väg i frågan om spel på kredit. Jag tänker inte minst på Socialdemokraterna, som via sitt spelbolag Kombispel tjänar enorma summor på att människor spelar bort sina pengar. Dessutom erbjuder man spel på kredit och har varit med om att driva tusentals människor till Kronofogden genom åren. Det är dags att Socialdemokraterna och regeringen städar framför egen dörr och tar sitt fulla samhällsansvar. Fru talman! Jag skulle också vilja säga några ord om lootlådor, eller loot boxes. Lootlådor handlar om lotteri och kasinoliknande moment i olika slags datorspel och appar där spelaren erbjuds att köpa ett virtuellt innehåll för att kunna ta sig framåt i spelet. Precis som vid ett lotteri vet man inte exakt vad det är man kommer att vinna. Företeelsen har hamnat på kartan för att den påminner mycket om spel med pengar. Det är viktigt att det bringas klarhet i när det rör sig om lotteri i de fallen och när det inte gör det. Det har vi sverigedemokrater påtalat i en av de kommittémotioner som behandlas i det här betänkandet. Det är särskilt viktigt att det tas om hand eftersom spelandet ofta innebär att barn kan komma i kontakt med företeelsen. Vi välkomnar att regeringen gav Konsumentverket i uppdrag att titta vidare på den frågan i maj förra året. Det har sedan förts vidare till Spelmarknadsutredningen som ska bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda konsumenterna när det rör lootlådor. Det är nu viktigt att det inte dras i långbänk eller slutar med något halvbakat resultat som så mycket annat när det gäller hur regeringen har skött spelmarknadsfrågorna. Fru talman! Sist men inte minst vill jag säga några ord om spel på hästar och hästnäringen. Som tidigare talare var inne på är det en viktig fråga att få en lösning på. Tyvärr löstes inte frågan riktigt i samband med att riksdagen beslutade om regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. I stället har flera aspekter av frågan hängt kvar halvfärdiga och utan långsiktigt hållbara lösningar. Det är glädjande att ett enat kulturutskott vill skicka ett tydligt budskap till regeringen om att man bör se till att arbetet med att ta fram en modell för finansieringen av hästnäringen ska ske fort och med en redovisning snarast och senast under hösten 2020. Vad gäller ATG är man med och bidrar till hästnäringen trots omregleringen som har skett på marknaden. Däremot finns det ett problem med att andra aktörer inte gör det på samma sätt. Det gäller även statens egna bolag Svenska Spel. Det gör att det blir en ganska märklig situation. Vi ser också att det är ett märkligt upplägg att staten fortsatt ska kontrollera ATG genom tillsättning av styrelsen i bolaget, vilket sker i dagsläget trots omregleringen som har skett på marknaden. Det borde ha fått ett stopp i samband med att den nya lagstiftningen trädde i kraft. Vi tycker således att statens engagemang i bolaget bör avvecklas.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i kulturutskottets betänkande KrU6 Spelfrågor och därmed också avslag på samtliga reservationer. De flesta av oss förstår den nervkittlande känslan av att skrapa fram tre lika belopp, eller att spela på stryktipset och se rätt lag göra mål, att få ropa bingo när sista numret går in eller att sitta med en bra hand under ett pokerspel. För många är det en känsla av spänning och glädje, för andra är det startskottet på något helt annat. Plötsligt handlar det inte om vinster, utan om förluster och skulder. Det som började i det lilla - det roliga och det spännande - har förvandlats till ett missbruk som inte längre kan hanteras. Det är ett missbruk som är en form av impulskontrollstörning. En av de stora likheterna mellan spelberoende och substansberoende är jakten på kickar, och ju värre ens beroende blir, desto högre summor behöver man spela om för att uppnå samma kick. Forskning visar att för personer med spelmissbruk blir till slut spelet viktigare än vinsten. Impulsen att spela tar över viljan och önskan att låta bli. Det som gör spelberoendet så svårt att bryta är det faktum att ett spel till kan lösa ens problem. En alkoholist eller en narkoman är oftast medveten om att en öl till eller en injektion till inte löser problemet, men för en spelmissbrukare kan lösningen finnas i att spela en gång till: Vinner jag bara nästa gång kan jag lösa mina problem. Därför spelar man en gång till. Det är ett mönster som det är otroligt svårt att bryta. Fru talman! Under hösten 2017 fick jag det där jobbiga samtalet som ingen vill få - ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Det var ett samtal från min bror och ett erkännande om ett spelmissbruk som hade kommit att påverka hela hans liv, hans ekonomi och hans familj. Han insåg som tur var relativt snabbt att han hade ett problem, men det var ett skede som gick snabbt. Under två till tre månader spelade han för småsummor, men under tre veckor spelade han bort nästan 180 000 kronor. Min bror vet att jag står här i talarstolen i dag och berättar hans historia. När jag frågade om det var okej att ta honom som exempel svarade han: "Jag hjälper gärna till så mycket jag bara kan för att sprida information om spelberoende. Jag är öppen med det, och jag föredrar att inte vara anonym då jag vill lyfta bort skammen från det." Jag frågade min bror om det var något speciellt han ville att jag skulle ta upp i dagens speldebatt. Då svarade han att ett av de stora problemen är att det är alldeles för lätt att snabbt få tag i pengar. Man kan sitta hemma och använda sitt bank-id och snabbt låna ganska stora summor. Det är en sak att sitta hemma och låna pengar och en helt annan att behöva gå till en bank och fysiskt behöva titta någon i ögonen och förklara vad man ska ha pengarna till. I dag har min bror varit spelfri sedan den 29 september 2017. Min bror kommer att leva med detta problem hela sitt liv. Min storebror är min hjälte. Fru talman! Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen i kraft. Den nya lagen bygger på ett licenssystem, där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha licens och därmed också betala skatt i Sverige. Det gamla systemet med statligt monopol hade under många år urvattnats, och den växande konkurrensen från spelbolag från andra länder gick inte att ignorera. Den svenska spelmarknaden har i och med den nya spellagen delats upp i olika delar. Vi har den konkurrensutsatta delen, som främst omfattar onlinespel och vadhållning. Vi har en del som är förbehållen spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo. Slutligen har vi också den del som staten står för, som omfattar de statliga casinona och spel på värdeautomater. Jag satt i kulturutskottet under förra mandatperioden, när det nya systemet trädde i kraft. Jag är väldigt stolt över att tillhöra en regering som äntligen tog tag i problemet. Detta var en fråga som hade diskuterats under flera regeringar, men man hade aldrig kommit fram till någon lösning. Därför är jag stolt över att man tog tag i det och framför allt över att man har ett tydligt konsumentskydd. Den nya spellagen framhåller tydligt att spelverksamheten ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt under statlig och offentlig kontroll, vilket innebär att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, att det ska råda hög säkerhet i spelen, att de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas och att spel inte ska användas för kriminell verksamhet. Alla bolag med spellicens har därför ett stort spelansvar, som ska skydda konsumenterna mot överdrivet spelande. Ett steg i detta har varit att begränsa bolagens marknadsföring. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, som ansvarar för spelfrågorna, har under hela processen, både före och efter den nya spellagens tillkomst, markerat mot de spelbolag som inte har skött sig och varit för aggressiva. Han har också tydligt markerat att regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder om man inte följer de regler som är uppsatta vad gäller måttfull reklam och marknadsföring. Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi 71 motionsyrkanden som berör alltifrån utvärdering av licenssystemet till medel till allmännyttiga ändamål, marknadsföring av spel, matchfixning, hästnäring, e-sport och mycket mer. Trots ny spellag är det tydligt att spelintresset eller intresset för spelfrågorna fortfarande är mycket stort, och stora förändringar, oavsett område, kräver och väcker alltid följdfrågor. Som en del i detta arbete satte regeringen nästan direkt igång Spelmarknadsutredningen, som ska titta på de delar som inte nådde ända fram. Här finner vi bland annat saker som hästnäringens och idrottens finansiering liksom tydligare åtgärder mot spelreklam. Detta är en utredning som ska vara klar senast den 31 oktober i höst. Ett flertal av oss som sitter här i kammaren i dag ingår i den parlamentariska referensgruppen som ska titta på tilläggsdirektiven när det gäller till exempel spelreklam och marknadsföring. Flera av motionerna i betänkandet rör frågor som ingår i den nya utredningen, som ska vara klar i höst. För mig är det viktigt att vi inväntar och ser vad den faktiskt pekar på innan vi fattar andra politiska beslut. Även om jag såklart är ivrig med att få till stånd vissa förändringar väntar jag spänt på vad utredningen föreslår och vad argumenten för förslagen innebär. Mitt absolut tydligaste fokus just nu är dock att vi ska fortsätta värna de allmännyttiga bolagen och bevara föreningslivets möjligheter att få intäkter via till exempel lotterier. Vi måste också säkra en långsiktig, hållbar finansiering av hästnäringen, som har ett tydligt hela-landet-perspektiv. Och matchfixningen inom idrotten måste bort. Vi är tydliga med att organiserad brottslighet inte ska ha någon plats i idrotten. Fru talman! Jag är inte någon som står på spelbolagens sida, men så länge de existerar i Sverige är det av största vikt att vi också har kontroll över spelmarknaden. Vi kan inte låta spelmarknaden åter härja fritt. Därför ska politiken ta sitt ansvar och ge dem med licens rätt förutsättningar, men det gäller också att ha tuffa regler och vara tydliga med vad vi kräver. Vi ska ha ett hållbart spelande i Sverige, men det ska vara ett spelande som skyddar människan och värnar det lilla, det spännande och det roliga. Det är ett löfte jag ger här och nu. Jag ger det till spelbolagen, jag ger det till svenska folket och jag ger det till min bror.

Fru talman! Tack, Anna Wallentheim, för ditt inlägg! Jag kan konstatera att vi håller med varandra om vissa saker men inte i allt. Socialdemokraterna och regeringen har ju, med Ardalan Shekarabi i spetsen, profilerat sig i spel och lotterifrågor som ett parti som vill ta ansvar för att skydda konsumenterna. Man har svingat vilt mot spelbolagen i retoriken, bland annat när det gäller spelreklam. Men samtidigt vill man se undantag i lagstiftningen som uppenbarligen gynnar socialdemokratin själv och det spelbolag man driver. Man vill ha kvar undantaget för spel på kredit, till skillnad från oss sverigedemokrater. Socialdemokraterna och SSU tjänar ju via sitt bolag Kombispel tiotals miljoner kronor varje år på att människor spelar bort pengar, i många fall pengar som de inte har, eftersom man tillåter spel på kredit. Mellan 2014 och 2017 drev det socialdemokratiska spelbolaget Kombispel över 8 000 spelare till Kronofogden för att de inte hade betalat lotter som de hade köpt på kredit. Socialdemokratin gör alltså stora vinster på människor som är satta i skuld och säkerligen också i flera fall spelberoende. Socialdemokratin är ekonomiskt beroende av att människor spelar bort sina pengar. Inget parti fyller sina fickor med pengar från spel på det sätt som Socialdemokraterna och SSU gör, samtidigt som de går till hård attack mot spelbolagen. Det finns ett hyckleri i detta. Det är en ansvarslös politik. Varför vill Socialdemokraterna att människor ska kunna spela på kredit för pengar som de inte har? Kan det vara för att det är en stor intäktskälla för organisationen, för partiet och för SSU?
Fru talman! Jonas Andersson har valt att begära replik på mitt anförande angående spel och lotteriverksamhet på kredit. Det förvånar mig inte; jag förväntade mig faktiskt att den frågan skulle komma. I den nya spellagen fastställs det att det inte är tillåtet att spela på kredit. Det är förbjudet för spelföretag att erbjuda det. Däremot finns det undantag från kreditförbudet när det gäller till exempel prenumerationslotter och lotterier. Man har också pekat på, både från forskningen och från olika myndigheter, att risken för upprepat och oplanerat spelande när det gäller prenumerationslotter bedöms som nästan utesluten. Nu vill Sverigedemokraterna driva en linje där det inte ska finnas några undantag och där alla former av kredit helt ska förbjudas. Då undrar jag såklart om Sverigedemokraterna är medvetna om hur viktig lottförsäljningen är för våra folkrörelser. Jag vet att man tydligt vill peka på oss som parti, men folkrörelserna finansierar ju till stor del sin verksamhet genom lottförsäljning, där prenumeration och det här kreditundantaget ingår. Idrottsrörelsen gör detta. Nykterhetsrörelsen gör det. Och, ja, vi som parti har också haft våra lotter. Jonas Andersson sa något i stil med att det är dags att Socialdemokraterna städar framför egen dörr. Det är exakt det vi har gjort. Sedan det framkom att denna problematik fanns i vårt eget lotteri har inte ett enda nytt fall rapporterats. Vi valde nämligen att just städa framför vår egen dörr. Det är otroligt viktigt att vi inte försätter människor i beroende eller gör så att människor riskerar att få skulder eller hamna hos kronofogden. Det är otroligt viktigt att vi har krav även på dem som tillåts ha lotteriverksamhet på kredit, men vi kan inte förstöra för idrottsrörelsen och våra andra folkrörelser.
Fru talman! Tack, Anna Wallentheim, för svaret! Jag konstaterar att denna fråga verkar vara lite av en öm tå för socialdemokratin. Även om Anna Wallentheim säger att man på olika sätt har tagit tag i detta har över 8 000 personer skickats till kronofogden. Och det var inte många år sedan det som vi nu pratar om skedde. Även om det handlar om ett ganska litet kreditbelopp finns det fortfarande en principiell problematik, tycker jag. Man vill fortfarande att människor ska kunna spela för pengar de inte har. Som jag ser det är det ganska uppenbart att man är väldigt positiv till denna lagstiftning eftersom man själv får stora förmåner av den. Jag kan faktiskt inte se att skälen annars skulle vara så starka för detta. Precis som jag nämnde i mitt anförande finns det i dagens samhälle Swish och andra betalningslösningar som man skulle kunna använda i stället. Varför är det så viktigt att man ska handla på kredit, med pengar som man alltså inte har? Nej, jag tycker inte att svaret håller.
Fru talman! Jonas Andersson säger att detta skulle vara en öm tå. Nej, inte speciellt. Jag har pratat med Kombilotteriet och med ansvariga personer. Vi har sagt: Det här tycker inte vi är okej. Det är också därför man har valt att nu utvärdera andra former för att se till att människor inte hamnar i det här läget. Vi vet att folkrörelser finansierar en stor del av sin verksamhet via lotterier. Det är faktiskt en anledning till att vi har en oberoende och stark folkrörelse i Sverige. Alternativet hade annars varit att man skulle vara beroende av donationer för att kunna bedriva sin verksamhet och så vidare, vilket skulle kunna vara problematiskt. Om man till exempel vill vara opolitisk och obunden och inte vill styras av andra krafter är det inte alltid lätt med de här donationsmöjligheterna. Jag tror dock att det i grunden handlar om en enda sak: Det stör Sverigedemokraterna lite att vi faktiskt får in de här extra intäkterna. Det är där skon klämmer.

Fru talman! Jag vill tacka Anna Wallentheim för att hon lyfte ett par viktiga frågor i sitt anförande, bland annat när det gäller spelmissbruk. Det är en stor och viktig fråga som vi alla måste ta på allvar. Men jag tycker att det finns några frågor som fortfarande hänger i luften. Det är bland annat frågan om Svenska Spel. Statsrådet Shekarabi uteslöt inte vid omregleringen att Svenska Spel skulle säljas. Jag skulle vilja höra hur Socialdemokraterna tänker: Är Socialdemokraterna öppna för att staten inte ska konkurrera med företag på en konkurrensutsatt marknad? Jag skulle också vilja fråga Anna Wallentheim hur Socialdemokraterna ser på ATG. Hur kan Socialdemokraterna tycka att det är rimligt att ett helt privat företag kontrolleras av staten? Nog för att Socialdemokraterna kanske inte har den finaste historien när det gäller att värna äganderätt - vi har löntagarfonder och mycket annat bakom oss. Men hur kan man tycka att det är rimligt att staten kontrollerar ett helt privat företag genom att utse en majoritet av styrelsen, inklusive ordföranden? Sedan skulle jag vilja ta upp detta med matchfixning. Jag kan börja med att tacka Anna Wallentheim för det seminarium som ledamoten anordnade om just matchfixning - det var mycket bra och behövligt. Där framkom det just att Idrottssverige efterfrågar de förslag som vi moderater har lagt fram. Det handlar exempelvis om att man enklare ska kunna utbyta information genom att se till att det ska vara en skyldighet, så att det bryter mot GDPR. Varför vill inte Socialdemokraterna gå med på de förslag som vi moderater har lagt fram, som skulle kunna underlätta arbetet mot den organiserade kriminaliteten när det gäller matchfixning? Jag vill också fråga om Socialdemokraterna kan tänka sig att skriva under den matchfixningskonvention som Europarådet har skrivit ihop och som många länder har ratificerat och som skulle kunna göra att vi får ett internationellt samarbete i denna fråga.
Fru talman! Det kom många frågor från moderaten John Weinerhall. Jag ska försöka svara på dem alla. Som tur är har vi ett replikskifte till om jag inte hinner med nu. Jag kan börja med Svenska Spel och ATG-frågan. Precis som du sa fanns det delar i den första utredningen där man tittade just på Svenska Spels förutsättningar i den nya spellagen. Hur skulle delningen se ut? Det är något som man fortsätter att titta på i den nya Spelmarknadsutredningen, som faktiskt ska komma med vidare förslag. Hur skulle en sådan splittring kunna se ut, och hur skulle delningen kunna se ut? Likadant är det med frågan om ATG. Hästnäringen är en ganska stor och viktig del i Spelmarknadsutredningen, där man ska titta på både ägandeskapet och styrningen men också på finansieringen. Jag väljer att invänta utredningen och se vad den pekar på, för jag tycker att det är en viktig fråga. John Weinerhall lyfte i sitt anförande fram hur stor och viktig hästnäringen är för hela landet. Det handlar om arbetstillfällen. Det handlar om statens ekonomi. Men det handlar också om integrationsprojekt, om att detta ska kunna finnas i hela landet och om att man ska kunna ta del av spel och trav och så vidare. Jag tycker att det är viktigt att förstå varför staten har haft ett stort engagemang i frågan. Man gjorde inte en total splittring när det gäller styrelseuppdragen. Detta är nämligen viktiga frågor för staten, för arbetsmarknaden och för hela landet. Därför har man valt att fortsätta. Det är möjligt att Spelmarknadsutredningen kommer att peka på andra saker. Då får vi ta ställning till det. Det kom också ett par frågor om matchfixning. En gällde hanteringen av personuppgifter och problematiken med GDPR. Jag vet att Ardalan Shekarabis tjänstemän just nu tittar på frågan. Detta har nämligen lyfts fram av idrotten, polisen och åklagare. Det lyftes fram under seminariet, för man tycker att det är en viktig fråga. Kan detta underlätta är det klart att man vill vara med och påverka. Däremot ska man ha respekt för den svåra integritetsavvägningen.
Fru talman! Tack för svaret, Anna Wallentheim! Jag hade dock kanske önskat att det skulle vara något mer tydligt. Även om utredningen nu tittar på ägarskapsfrågan och styrningsfrågan när det gäller Svenska Spel och ATG hade man i förväg kunnat ha en principiell hållning: Är det rätt eller fel att staten konkurrerar på en konkurrensutsatt marknad genom ett helägt statligt bolag? Alldeles oavsett vad utredningen kommer fram till kan man tycka att det är principiellt fel att staten kontrollerar ett helt privat företag som ägs av galoppen och travet. Man kan tycka att det är helt fel att staten kontrollerar ett sådant bolag och utser en majoritet av styrelsen. Man kan se det som ett angrepp på äganderätten, alldeles oavsett vad denna utredning kommer fram till. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraterna om de inte ser en orimlighet i att staten är ägare på en konkurrensutsatt marknad, att man är helägare av ett statligt bolag, Svenska Spel, och att man kontrollerar ATG genom att utse en majoritet av styrelsen. Jag skulle vilja fråga Anna Wallentheim om vi inte, oavsett vad utredningen kommer fram till, kan förlita oss på att Socialdemokraterna i det här fallet står upp för äganderätten och värnar en fri och konkurrensutsatt marknad. Sedan gäller det matchfixning. Visst är integriteten viktig, men här pratar vi om en organiserad internationell maffia som i dag tjänar miljarder. Det är en miljardindustri att syssla med matchfixning. Då måste vi väl ändå få bukt med de problemen. Den personliga integriteten är givetvis viktig, men i detta fall får man kanske tumma på den för att komma åt den maffiaverksamhet som bedrivs i dag. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraterna om de inte ser det som så pass önskvärt att komma till rätta med problemen att de vill göra något åt dem på riktigt.
Fru talman! Tack, John Weinerhall, för frågorna! Matchfixningsfrågan är utan tvekan en av de frågor som tar upp mest tid av mitt arbete här i riksdagen just nu: Hur ska vi få bukt med det, och vilka frågor måste vi lösa? Det är också en av de frågor där jag har mest kontakt med Ardalan Shekarabi och hans tjänstemän som tittar på frågan. Man är utan tvekan från regeringens sida beredd att driva frågan, och man tittar just nu på vilka lösningar som man kan komma fram till. Man måste också förstå att det inte bara handlar om beslut här i Sverige, utan man måste också titta på vilka gränsdragningar som finns på EU-nivå och vilken EU-lagstiftning som vi bryter emot om vi gör de här sakerna. Det måste gå hand i hand; därför tittar man på frågan. Vi socialdemokrater är beredda att driva frågan, och jag har ständigt kontakt med regeringen kring att vi måste lösa det här, för som både John Weinerhall och jag har nämnt har organiserad brottslighet ingenting i svensk idrott att göra. När det sedan gäller Svenska Spel och framför allt ATG, som John Weinerhall var inne på, menar jag att vi har fått en ganska stor förändring på spelmarknaden. Det är kanske den största förändringen som någonsin har skett när vi valde att släppa det statliga monopolet för att gå till ett licenssystem. Staten har haft sin inblandning både i Svenska Spel och i ATG i form av ett nära samarbete, och vi tycker att det är viktigt. Jag är precis som John Weinerhall och Moderaterna medveten om att det finns delar inom hästnäringen som gärna skulle vilja se en tydlig brytning. Man menar att man skulle vilja tillsätta sin egen styrelse och att staten inte ska ha det tydliga engagemanget med en majoritet i styrelsen. Man måste dock även vara medveten om att det finns de som driver andra frågor och som faktiskt tycker att det är viktigt att staten är där och stöttar, eftersom hästnäringen är så otroligt viktig för hela landet. Om något händer, menar man, måste staten finnas där för att lyfta och diskutera frågorna. Likadant är det med Svenska Spel. När jag pratar med dem säger de att detta inte alls är så tydligt som vissa partier, bland annat Moderaterna, vill lyfta fram. Alla vill inte se att vi säljer ut de delar av Svenska Spel som håller på med kasinoverksamhet.

Fru talman! En ny reglering av spelmarknaden i Sverige trädde i kraft den 1 januari 2019. Spelmarknaden i Sverige när det gäller spel om pengar är i dag något helt annat än när den förra spellagstiftningen togs fram. Det statliga spelmonopolet fungerade helt enkelt inte längre då spelbolag vuxit fram i snabb takt på internet. Det var bolag som vid det tillfället inte omfattades av den gällande lagstiftningen och alltså inte heller omfattades av regler kring bland annat konsumentansvar och skattskyldighet i Sverige. Det var också en utveckling som gav tillgång till helt nya spelformer om pengar på en internationell marknad. Nya former både för att betala och för att ta emot pengar på nätet gjorde också att utvecklingen gick i väldigt snabb takt. En omreglering av spelmarknaden blev därför helt nödvändig. Det var en både omfattande och svår uppgift att reglera den svenska spelmarknaden, vilket vi inte minst kunde se genom att frågan hade diskuterats och varit ämne för flera utredningar under många år innan förslaget till en omreglering till slut låg på riksdagens bord 2018. Fru talman! Under de år som gått medan frågan stötts och blötts och utretts har spelmarknaden, främst på nätet, fortsatt att utvecklas i snabb takt. Samtidigt får vi inte glömma bort att inkomster från lotterier och bingospel har varit och fortfarande är en mycket viktig, ja, helt väsentlig, del av inkomsterna för stora delar av vårt civila samhälle. Det har bland annat kunnat ske genom att civilsamhällets organisationer haft en skattebefrielse på inkomsterna från dessa spel. En fortsatt skattebefrielse av civilsamhällets lotterier och bingospel även på en omreglerad spelmarknad är därför en viktig fråga för att civilsamhället ska kunna fortsätta med de ovärderliga insatserna som man gör för samhället i stort. Det handlar om lotten som du köper från tombolan vid föreningsarrangemanget men också om möjligheten för organisationer att sälja lotter och anordna bingospel på ett nationellt plan. Fru talman! När den nya regleringen av spelmarknaden trädde i kraft när året 2019 inleddes fanns det dock fortfarande några frågor kvar att lösa. När vi i riksdagen våren 2018 fattade beslut om omregleringen lovade också regeringen att ta fram lösningar på några av de kvarstående frågorna. Hösten 2018 tillsattes så en utredning som fick det breda uppdraget att utreda flertalet av dessa frågor. Dessutom fick samma utredning senare också ett tilläggsdirektiv om att även utreda frågan kring spelreklamen. Det är inte bra att alla dessa frågor, som är av så olika karaktär och där behovet av snabb utredning varierar, har samlats i en och samma utredning och dessutom ska redovisas vid ett och samma tillfälle, nämligen den 31 oktober 2020. Det här har jag också påtalat vid flera tillfällen, men nu är det så regeringen har önskat hantera detta. En av frågorna som utredningen har att utreda är den för landsbygden så viktiga hästnäringen och dess långsiktiga finansiering. Eftersom hästsportens egna spelbolag AB Trav och Galopp, ATG, nu verkar på en omreglerad marknad med helt nya spelregler för bolaget ändras också förutsättningarna för hur hästnäringen ska få sin finansiering. Det är en finansiering som tidigare har skett via ATG, under överinseende av staten och med speciellt riktade regler under den tidigare spellagen. Det här är alltså en fråga som drygt ett år efter att spelmarknaden omreglerats ännu inte fått något svar, detta trots att regeringen var medveten om vikten av att skyndsamt utreda just denna fråga. Det var något som jag också påtalade redan vid debatten här i kammaren 2018 i samband med att beslutet om omregleringen av spelmarknaden togs. Det är därför väldigt bra, och jag är tacksam för det, att samtliga partier i Sveriges riksdag nu ställer sig bakom förslaget från Centerpartiet att genom ett tillkännagivande uppmana regeringen att se till att arbetet med att ta fram förslag till en ny modell för finansieringen av hästnäringen sker skyndsamt och redovisas snarast. Fru talman! Det här är en fråga som borde ha varit löst redan. Men i detta fall får jag ändå konstatera att det är bättre sent än aldrig. Nu ligger det på regeringen att visa att man tar detta på allvar och snabbt ser till att lösa ut denna fråga.

Fru talman! Tack, Per Lodenius, inte minst för utmärkta förslag som ni lade i kulturutskottet och som vi kunde enas om! Det är otroligt viktigt att hästnäringens förutsättningar så snabbt som möjligt kan redas ut och komma på plats. Det är vi alla väldigt måna om. Min fråga till Centerpartiet och Per Lodenius gäller, precis som vi tidigare diskuterat i den här talarstolen, ägarskapet av Svenska Spel och synen på statens engagemang i ATG. Centerpartiet är ändå ett liberalt parti. Jag hoppas därför kunna lita på att Centerpartiet står upp för marknadsekonomi, privat ägande och äganderätten generellt. Jag citerar från Centerpartiets hemsida: "Sverige ska ha en välfungerande marknadsekonomi, fri från planekonomiska pekpinnar. Fritt företagande, lika villkor och fri handel är avgörande för ett gott samhälle." Som moderat kan jag ställa upp på varenda stavelse i dessa meningar. Min fråga till Per Lodenius är: Hur ser Centerpartiet på statens ägande av Svenska Spel, och hur ser Centerpartiet på att staten utser en styrelsemajoritet i ATG?
Fru talman! Jag vill först bara säga till John Weinerhall att han är välkommen att ansöka om medlemskap i Centerpartiet. Han verkar ju tycka väldigt lika och stå bakom vår politik, även när det gäller Svenska Spel och ATG. När det gäller Svenska Spel är ägandet en av de frågor som den utredning som blivit väldigt bred och väldigt stor skulle utreda. Svenska Spel har två delar. Den ena delen är lotteridelen. Den finns inte på den omreglerade marknaden utan är en del som styrs på ett helt annat sätt när det gäller spelreglering. Jag kan tänka mig att det fortfarande är rimligt att staten äger just den delen av spelområdet. När det däremot handlar om den del av Svenska Spel som i dag finns på den omreglerade marknaden, på den öppna marknaden där det finns konkurrens, kan jag absolut se att det kan finnas ett behov att sälja av den. Det är också det som utredningen ska titta på, så det är absolut en möjlighet. Det är i alla fall inget som Centerpartiet motsätter sig. När det handlar om ATG och att tillsätta styrelsen ska utredningen titta också på ATG:s roll. Det är inte rimligt att staten ska tillsätta styrelsen i ett bolag som inte ägs av staten utan av andra organisationer, som själva borde få tillsätta styrelsen. Jag kan bara hålla med John Weinerhall om att här finns det frågor att jobba vidare med för att se över hur det ska kunna fungera på den omreglerade nya marknaden.
Fru talman! Visst, vi kanske tycker lika i mycket, men medlemskap i Centerpartiet blir nog inte aktuellt. Vi moderater tycker ibland lika som Centerpartiet, men vi står också upp för vår politik och driver den i riksdagen. Det är populärt att gömma sig bakom utredningar. Som politiker vill man gärna göra det ibland. Men min fråga är av mer principiell karaktär: Tycker man att det är rimligt att staten konkurrerar genom ett helägt bolag på en konkurrensutsatt marknad eller inte? Tycker man att det är rimligt att ett helt privatägt företag ska kontrolleras av staten genom en styrelsemajoritet, ja eller nej? För mig spelar det ingen roll vad denna utredning kommer fram till, för som moderat som tror på marknadsekonomi, privat ägande och fritt företagande är min inställning glasklar: Staten ska inte konkurrera på en konkurrensutsatt marknad. Staten ska inte utse en styrelsemajoritet i ett privat företag. Alldeles oavsett vad utredningen kommer fram till kommer vi moderater att fortsätta lägga fram dessa förslag tills de blir verklighet. Nästa gång hoppas jag att vi och Per Lodenius och Centerpartiet står på samma sida och kan lägga fram dessa förslag i utskotten tillsammans.
Fru talman! Jag vet inte om John Weinerhall riktigt lyssnade på vad jag sa. I det här fallet har vi i Centerpartiet sagt att för oss är äganderätten viktig. Som jag sa: På en omreglerad marknad ska inte staten finnas med med ett bolag som konkurrerar med andra bolag på detta sätt. Jag sa också att jag tycker att ATG ska ha en annan styrelsetillsättning än statens eftersom man nu verkar som ett fristående bolag på en omreglerad marknad. Hur detta ska gå till - för här är det ju inte bara att vända kappan och helt plötsligt göra något helt annat - är det som utredningen behöver titta på, och det är det jag menar att vi måste ta råd av en utredning för att se. Det är alltså flera delar i detta, men principen att staten inte ska äga bolag på den omreglerade marknaden står Centerpartiet helt bakom. Samma sak när det gäller tillsättningen av styrelsen i ett bolag som inte ägs av staten. Det står Centerpartiet också helt bakom. Fru talman! Med det tror jag att John Weinerhall har förstått vad jag sagt. Men vi behöver ju ha två replikutbyten vid ett sådant här tillfälle, så det kanske mer var det det handlade om.

Fru talman! Det finns många aktuella, angelägna, intressanta, allvarliga och spännande frågor att debattera inom spelområdet. Det tror jag att alla som följt denna debatt hittills har kunnat höra. Spel i någon form har troligtvis funnits lika länge som vi människor har funnits här på jorden. Det är något med tävlingsmomentet - spänningen och glädjen i att delta i spel är starka drivkrafter för oss. Det som har diskuterats den senaste tiden är spel om pengar, men inom det område vi pratar om i dag har vi också till exempel tv och dataspel. Den offentliga debatten har oftast fokuserat på problem med beroende, egentligen vad gäller både spel om pengar och tv och dataspel. Längre tillbaka var det en stor diskussion om ungdomars tv-spelsberoende. Jag vill absolut inte förringa föräldrars oro eller på något vis förminska problemen som finns med spelberoende. Men jag vill inledningsvis lyfta fram att för de allra flesta i vårt samhälle är spel till glädje, vilket är något vi behöver ha med oss i den fortsatta politiska processen. De flesta människor blir inte beroende av att skrapa en lott, lämna in en stryktipsrad eller sitta ett par timmar framför ett tv-spel på kvällen. Med vi vet också att med den digitala utvecklingen i kombination med moderna rön om hjärnans funktion är det i dag lättare än någonsin att skapa spel som gör oss beroende. Vi hörde tidigare exempel på hur digitala låneansökningar och digitala siffror som snabbt tickar förbi på skärmen gör det allt lättare att hamna i ett spelberoende. Vi i Vänsterpartiet kan också se att en politik som gett ökad ojämlikhet tillsammans med att allt fler människor lider av psykisk ohälsa har gjort att riskgruppen för spelberoende utökats de senaste åren. Därför kommer jag i dag att fokusera på det som kan vara problemområden och lämna det glädjande vid sidan av. Vänsterpartiet har i detta betänkande valt att lyfta fram de allmännyttiga lotteriernas situation. Det har jag även gjort tidigare, under förra året, i en interpellationsdebatt med statsrådet Shekarabi. Vi menar att de svenska folkrörelserna har byggt upp och format vår moderna demokrati. Än i dag är föreningslivet starkt och skapar mervärde för sina miljontals medlemmar. Det handlar om social gemenskap, folkhälsa och bildning. Ett demokratiskt föreningsliv utgör fortfarande grunden för vårt styrelseskick. Det är i föreningarna man lär sig demokrati i praktiken. Man sätter en gemensam agenda, tränar mötesteknik och får vana att fatta gemensamma beslut. Föreningarna är också viktiga som röstbärare för sina medlemmar. Vi här i riksdagen använder ofta föreningarna som remissinstanser inför att vi ska fatta beslut. Föreningarna kan också påverka den allmänna opinionen och är viktiga i vår samhällspolitiska debatt. Att föreningslivet kan vara ekonomiskt oberoende gentemot statsmakten är en viktig parameter för att detta ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Lotterier bidrar med 1,8 miljarder kronor till svenskt föreningsliv varje år. Intäkterna är en viktig inkomstkälla som tryggar både föreningslivets verksamhet och dess oberoende. Bingohallar och liknande verksamheter är i många fall avgörande för det lokala förenings och idrottslivet. Den ideella sfärens möjlighet att bedriva lotterier och bingo är därför i många fall avgörande för att upprätthålla ett levande föreningsliv på lokal nivå. När den förra utredningen om spelmarknaden och propositionen om en omreglerad spelmarknad kom var en tydlig intention från alla partier här i församlingen, tror jag, att de allmännyttiga lotterierna inte skulle drabbas av negativa konsekvenser. De skulle i princip lämnas utanför. Så blev det tyvärr inte. Vi kunde under förra året se stora förändringar av kraven när det gäller dessa delar. Till exempel blev lotter och maskiner som tidigare kunnat kontrolleras och godkännas av Lotteriinspektionen ålagda att genomgå dyra internationella certifieringsprocesser. Bara översättningen av alla internationella dokument kostade stora summor. De allmännyttiga lotterierna vittnade om kostnader på mellan 1 miljon och 8 miljoner för att ansöka om de nya certifikaten, och det gällde för alla föreningar och stiftelser med en omsättning på över 5 miljoner. Som ni förstår går den ekvationen inte riktigt ihop, och det hotade verkligen många av dessa lotterier. Efter mycket dividerande med Spelinspektionen och uppvaktande av regeringen ändrades en del av reglerna. Andra sköts på framtiden i sista minuten, i slutet av november. Regler som skulle börja gälla den 1 januari ändrades alltså väldigt sent. Vi tycker att det är oroväckande och visar att man kanske inte varit lyhörd för vad vi i riksdagen egentligen ville. Vänsterpartiet kommer att fortsätta bevaka denna fråga. Vi kommer också att driva på för en ändring i spellagen om det är det som krävs för att garantera de allmännyttiga föreningarnas verksamhet. En annan fråga som oroar många av oss, vilket vi hört om här, är den om matchfixning. Jag tror att vi ska kunna komma fram till något bra, men jag tycker att det kommer en del oroande signaler nu när föreskrifterna är ute på remiss. Spelinspektionen håller ju på att ta fram nya föreskrifter. Det här är ett stort gissel som verkligen riskerar att förstöra för idrotten, och det måste tas på mycket stort allvar. Jag hoppas att den utredning man gör kommer att resultera i att vi får ett förbud mot att anordna spel på matcher i lägre divisioner och på enstaka händelser. Vi har sett forskning som visar att många idrottare själva hamnar i spelberoende och därmed också blir väldigt exponerade för matchfixning. Här behöver vi verkligen steppa upp. Det finns ingen anledning att tillåta spel på matcher i lägre divisioner, där det finns mindre bevakning och är mycket mer riskabelt, och på de enstaka händelser som man som individuell idrottare kan påverka. Det behöver vi få bort. Jag vill också säga några ord om reklam. Det är väl ingen hemlighet att vi från Vänsterpartiet hade velat se en mycket skarpare reglering redan från början. Vi tycker att det var naivt att säga att spelreklamen skulle vara måttfull, för det berörde bara själva utformningen och inte omfattningen av spelreklamen. Där försöker vi nu att trycka på för att följa det som Folkhälsomyndigheten från början förespråkade, nämligen särskild måttfullhet, vilket gäller för alkoholreklam. Vi tycker att man kan jämställa denna problematik och titta på spelberoende och alkoholberoende på det sättet. Det hade på ett annat sätt kunnat få bort den massiva utbredningen av spelreklam. Min tid håller på att rinna ut, så jag ska inte säga mer om detta. Vi kommer säkert att tala mer om det framöver. Vänsterpartiet lägger inte fram några skarpa förslag i dag. Det pågår som sagt en utredning på flera av dessa områden, och vi inväntar den. Jag beklagar att många av förslagen har dragit ut på tiden. Vi tyckte att man kunde ha tagit med en del av detta redan från början. Förslag om riskklassificering och andra frågor fanns med redan i den förra utredningen. Jag tycker ändå att det känns bra att vi som ett enigt utskott har kunnat säga att just hästnäringen behöver gå före; vi kan inte dra detta i långbänk mer. Det ställer vi oss bakom från Vänsterpartiet. Vi ställer oss också bakom förslaget i utskottets betänkande i dess helhet. Jag tror att vi kommer att få en stor diskussion framöver. Utskottet ordnar en offentlig utfrågning i april där vi på allvar kommer att kunna djupdyka i vad omregleringen har inneburit. Jag kommer då att försöka förhöra mig om vilka resurser Spelinspektionen egentligen har fått för att genomföra omregleringen. Vi tycker att vi ser att många brister fortfarande inte har åtgärdats, trots att det nu har gått ganska lång tid. Innan jag avrundar vill jag uppmärksamma åhörarna på en lite udda motion som finns med i detta betänkande; jag tycker bara att den är värd att uppmärksamma. När Sverigedemokraterna tidigare var här i talarstolen tog man inte upp det, men i detta betänkande finns ett förslag från Sverigedemokraterna om att vi här i riksdagen ska bestämma att det ska utvecklas spel för att förmedla och marknadsföra svenska miljöer, svensk kultur och svenska kulturskapare. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram det, eftersom man i denna debatt har velat ge sken av att man är emot statlig inblandning på många områden inom spelregleringen. Men i denna motion vill man till och med på detaljnivå - på grafiknivå - vara inne och peta i utformningen av specifika spel. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, och jag ville nämna det avslutningsvis.

Fru talman! Först vill jag säga tack till Anna Wallentheim för den gripande berättelsen om hennes bror och även till brodern för att han var villig att vara med på att beskriva detta. Jag skulle vilja koppla detta till ytterligare en person som har avslutat detta beroende och som skriver så här: "I dag har jag varit spelfri i mer än sex månader. Det är en tid då jag har upplevt såväl de djupaste dalarna som de högsta topparna. Den uppskattning jag har fått från min flickvän, min familj och mina vänner är oerhörd. Den rena glädje som jag uttrycka utan samvetskval är en upplevelse, men framför allt kan jag äntligen bjuda in andra människors känslor och erfarenheter, inse att andra kan hjälpa mig och att jag kan hjälpa andra. Den erfarenhet som jag har fått från detta är ovärderlig, och jag är fast besluten att det i slutändan ska gagna mig i livet." Fru talman! Många spelbolag har uppmärksammat att den ekonomiska utsatthet som många befinner sig i ger dem en chans att locka in fler till olika onlinespel. Det handlar om snabba spel, det vill säga spel med kort tid mellan insats och utfall. Bland dessa finns nätpoker, nätbingo och olika former av nätkasinon. Spelandet är det nya heroinet, som någon initierad person uttryckte det. Oseriösa spelbolag driver aggressiva reklamkampanjer med inslag av rikskändisar, sådana som vi har haft stort förtroende för, och förebilder som vi har sett upp till. De ställer upp i denna verksamhet och i denna marknadsföring. Jag tycker att det, minst sagt, är beklagligt att så sker. En del - till exempel Hanna Öberg och Charlotte Kalla - har tagit avstånd från detta och säger att de inte vill befatta sig med det. Jag tycker att de är värda att nämnas i detta sammanhang. Men för många människor gillras en fälla som spelbolagen utnyttjar hänsynslöst. Hur vanligt är då spelproblem? Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning från 2018 visade att av Sveriges befolkning i åldern 18-84 så löper ungefär 225 000 personer viss risk för spelproblem, medan 56 000 löper förhöjd risk för spelproblem och 45 000 personer har spelproblem. Nu finns det ju en människa bakom varje siffra, men det blir väldigt många. De negativa konsekvenserna av att ha spelproblem drabbar inte bara dem som spelar utan också de anhöriga. Enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten delar ungefär 165 000 personer hushåll med någon som har ett problemspelande. Av dem är 68 000 barn under 18 år. Anhöriga och närstående påverkas alltså på olika sätt, och de kan drabbas ekonomiskt eller känslomässigt. Ofta upplever både personer med spelproblem och deras anhöriga känslor av skuld och skam. Närstående kan känna sig lurade och förlora tilltron till den som spelar. Men det finns också, som vi har hört här i dag, möjlighet till upprättelse och till ett återskapande av förtroende i förhållande till både närstående och andra. Jag tänkte att jag skulle läsa upp de statliga målen för spelpolitiken. De är formulerade som att målet är en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel. Vidare sägs att de negativa konsekvenserna av spelande ska minskas och att det ska råda hög säkerhet i spelen. Spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet. Fru talman! Vi är flera här inne som har varit med i framtagandet av det licenssystem som infördes den 1 januari förra året. Håkan Hallstedt, som höll i den första utredningen, gjorde ett gediget arbete, och vi var som sagt flera som var med. Det kan låta här som att ministern och regeringen ska ha all kredd för detta, men jag tycker att man kan fördela gracerna lite grann. Vi lever ändå i en demokrati där vi allihopa samverkar till det bästa, så jag tar nog åt mig lite själv av att ha varit med i denna utrednings referensgrupp, som parlamentarikerna har haft. Arbetet fortsätter med att se hur spelbolagen nu följer de givna reglerna. Naturligtvis förs det en dialog med regeringen och den minister som har hand om detta för att få det att fungera på allra bästa sätt. Vi har ett arbete att utföra. Det är inte bara kulturutskottet utan naturligtvis också socialutskottet som arbetar med de här frågorna. Från den 1 januari 2018 har socialtjänsten i kommunerna ett utvidgat ansvar som också omfattar spelberoende i sitt arbete för att förebygga och bistå med insatser när människor drabbas av spelberoende. Till sist: Den fortsatt aggressiva marknadsföringen från spelbolagen och det utbredda spelmissbruket lägger en mörk skugga över det som skulle vara ett nöje för människor.

Fru talman! Vi är ett spelande folk, och vi har varit det i många, många år. Från att vi tidigare spelat på trav, köpt lotter och spelat på traditionella spel sker mycket i dag via internet online, på gott och ont. Vi liberaler har varit och är drivande i behovet av en politik inom området som skapar ordning och reda. Och, fru talman, på den vägen är vi alltsedan den nya spellagen trädde i kraft för drygt ett år sedan och nu vidareutvecklas med den utredning som sitter och där vi är aktiva. Fru talman! Spel är underhållning, och spel ska betraktas som underhållning. Spel ska vara roligt och en krydda i livet. Men det finns ju, som många talare så målande varit inne på, baksidor som vi måste ta på allvar. Spelmissbruk är att likställa med annat missbruk. Kommunerna och regionerna har ett särskilt ansvar för att behandla detta missbruk. Det är väldigt bra att spelmissbrukare får bättre vård och att spelmissbruk nu också förs in kommunernas särskilda ansvarsområde och även i regionernas utbud av vård. Det är gott så. Men hur ser vi till att förebygga detta? Hur ser vi till att så få som möjligt hamnar i spelproblem? Branschens egen kontroll och egna verktyg är bra. De finns delvis på plats, men de måste vidareutvecklas och ytterligare skärpas. Mer kunskap och forskning inom området måste till, och insatser inom kommuner och regioner måste vidareutvecklas och införas i gängse utbud. Spelmissbruk är i dag en av våra snabbast växande sociala problem - vi får inte glömma det. Som föregående talare sa beräknas drygt 60 000 barn i dag leva med en vuxen som har spelproblem. Lägger vi till dem som lever med konsekvenserna av tidigare missbruk växer siffran mycket snabbt. Spelmissbruk, liksom andra missbruk, slår helt blint. Alla blir inte drabbade. Som så mycket annat är riskerna störst för dem som redan är utsatta. Att leva i samhällets marginal, att må psykiskt dåligt eller ha andra missbruksproblem höjer också risken att få problem med sitt spelande. Den stora skillnaden mot andra sociala problem är att detta missbruk faktiskt är det som vi talar minst om. Det är ett av de mest tabubelagda, och då kan vi lägga in tungt narkotikamissbruk eller vilket annat missbruk som helst. Vi har nog ännu inte, fru talman, fullt ut insett vad det här lämnar efter sig. Här har spelbranschen själv givetvis ett mycket stort ansvar, och delvis tar man det. Vi är glada från Liberalernas sida att vi har en bred samsyn här i riksdagen om ett stärkt ansvar. Vi liberaler kommer att följa detta mycket noga för att se vad vi kan återkomma med och vad vi mer kan göra inom detta sociala ansvarsområde som blir allt viktigare. Fru talman! Det är en viktig liberal ståndpunkt att en väl fungerande marknad är en väl reglerad marknad. Det gäller inte minst alla som verkar på den svenska spelmarknaden. Man ska ha behöriga tillstånd, och man ska följa lagar och regler och inte minst verka ansvarsfullt, och den som missbrukar sin ställning ska stängas ute. Marknadens aktörer har höga krav på sig att sköta marknaden själva och sanera sig själva om det behövs. Det är därför extremt viktigt att den nya lagstiftningen följs mycket noggrant av regeringen och myndigheter för att utvecklingen på spelmarknaden ska gå rätt väg. Det gäller särskilt systemet för att noggrant och löpande följa och mäta spelproblemen, som jag varit inne på, och folkhälsoeffekterna efter omregleringen. Men det gäller också att följa marknadsmässiga effekter och andra delar, så att det inte uppstår en ny sida av vilda västern utan att vi kan agera i tid om systemet inte fungerar. Vi behöver inte ha fler förbud inom området, vare sig det gäller marknadsföring eller innehåll. Men, och det är ett stort men, om inte självsanering fungerar är vi från Liberalernas sida inte främmande för att titta vidare på skärpta regler, om det så skulle behövas. Avslutningsvis, fru talman, ska jag säga några ord om det tillkännagivande som finns i betänkandet från ett enigt utskott. Under arbetet i den förra utredningen med framtagandet av den nya spelpolitiken under Hallstedts ledning krävde vi liberaler konkreta förslag till en modell där den dåvarande finansieringen för såväl trav och galoppsporten som den breda verksamheten inom hästnäringens nationella stiftelse, HNS, skulle kunna ordnas på en omreglerad marknad. Kravet var att en skyndsam utredning tillsattes samtidigt med införandet av den nya lagen. Detta skedde också. Men döm om vår förvåning när regeringen nu har valt att stoppa in så mycket andra diversedelar i utredningen. Man har för flera år framåt stängt in den viktiga frågan, kärnfrågan, om hästnäringens finansiering tillsammans med en lång rad andra frågor och med en tidtabell som gör att utredningen kanske landar i ett betänkande först sent i höst. I praktiken innebär det att frågan om hästsportens finansiering, bland andra viktiga frågor men som kunde ha haft andra tidtabeller, inte kommer att vara avgjord förrän i bästa fall hösten 2021, och ett regelverk kanske kommer på plats tidigast vid halvårsskiftet 2022. Det här, fru talman, är inte acceptabelt. Det måste absolut ske betydligt raskare än så. En övergångslösning med alternativ finansiering kanske måste komma till, men framför allt behöver vi koppla loss delen om finansieringen av hästnäringen, som är så viktig för hela vårt land. I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.
Fru talman! I dag ska jag tala om matchfixning, dataspel och e-sport. Matchfixning är en olaglig manipulation av matcher vars syfte kan vara att åstadkomma storvinster på spelmarknaden men även öka chansen för ens lag att avancera i turneringar. Så kan det enkelt beskrivas. Det ska även tilläggas att det är kriminella gäng som ligger bakom uppgjorda matcher och som utnyttjar sina offer, spelare som hamnar i kläm för de kriminella. Matchfixning är ett ämne som har varit hett debatterat de senaste åren, inte minst efter omställningen till licenssystem på spel och vår nya spellag från 2019. Och än är inte alla bitar på plats. Alltför många parter har olika syn på hur man kommer till rätta med problemet. Alltför många luckor finns i redan befintlig lagstiftning, vilket hindrar myndigheter att samarbeta och samverka för att förebygga matchfixning. Detta måste lösas innan det blir för sent. Det är inte rimligt att olika parter tolkar befintlig lagtext på olika vis. Här måste någon ta täten. Det som däremot är bra är det spelarstöd som utvecklats och samarbetet med polisen vid en match som redan är avgjord innan startskottet gått. Vår önskan är att parterna, det vill säga spelmarknadens aktörer, själva kommer överens om ett system som fungerar för alla. Om problemet kvarstår om säg fem år kommer vi lagstiftare förmodligen att behöva lagstifta bort problemen med spel på gula kort och lägre divisioner. Det vore en tråkig utväg. Just därför vill vi att parterna ska komma överens innan vi tar till lagstiftning. Lagstiftning tar ju tid att utveckla och ännu längre tid att ändra, även om det gäller en liten detalj. Vår förhoppning är att parterna fortsätter att träffas för att hitta en lösning som passar sporten och spelarna. Det förtjänar alla som berörs. Fru talman! Matchfixning förekommer i alla sporter. Eftersom man, för många helt ovetandes, utsätter ett helt lag, en hel sport eller en hel förening och inte bara sig själv för en kriminell handling är det bra att straffet redan är högt. Det bör dock skärpas ytterligare - om inte annat så för att det ska verka avskräckande. För att råda bot på kriminell verksamhet anser Sverigedemokraterna generellt att straffet måste sättas i proportion till brottet, vilket innebär en straffskärpning i förhållande till i dag inom flera områden. Vi vill att regeringen med kraft tar tag i frågan om matchfixning så att man kan råda bot på problematiken en gång för alla innan det blir en alltför stor verksamhet inom de kriminella nätverken. Fru talman! Nu till något helt annat. I betänkandet behandlas även vår motion Dataspel som kulturform . Dataspelsindustrin är vida omtalad, och det råder inget tvivel om att Sverige har goda förutsättningar att låta den svenska och nordiska dataspelsbranschen ta stor plats och förmedla fler budskap. Vi tror att en nyckel till att väcka den yngre generationens intresse för kultur, vårt land, Norden och vår historia är att möta dem på den kulturella arena där många av dem redan befinner sig. Därför har vi motionerat om att inrätta ett nytt spelinstitut som kan samordna en större och mer långsiktig insats för att dataspelsbranschen ska skapa spel som uppvisar historiska miljöer, kultur och natur i den svenska och nordiska regionen. Vår ambition är att ett sådant spelinstitut även ska vara en brygga mellan svenska dataspelsbranschen och staten och arbeta för att synliggöra eventuella hinder som branschen möter så verksamheten kan utvecklas och dessa hinder arbetas bort. Institutet kan även hjälpa branschen att samarbeta med andra kulturella näringar och områden. Vårt mål är att den blomstrande spelindustrin Sverige redan ska kunna fortsätta sin framgångssaga och att Sverige ska befästa sin position som en av ledarna i den digitala spelvärlden. Samtidigt vill vi ge den svenska spelindustrin ytterligare en gren som beaktar denna industri som en konst och kulturform.

Fru talman! Angelika Bengtsson kom in på de frågor som jag tog upp i mitt anförande och som jag tycker är problematiska. Därför tar jag nu chansen att debattera detta med Angelika Bengtsson. Det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna tar upp innehållsfrågor på detta sätt. När jag läser och hör om denna motion blir det tydligt att det inte handlar om ett allmänt branschstöd för att stimulera dataspelsbranschen. Det handlar om att en redan framgångsrik bransch ska styras in i den fålla Sverigedemokraterna är intresserade av när det gäller svenska miljöer och svensk kultur. Vanligtvis talar vi om armlängds avstånd när det gäller kultur, och det borde även gälla på detta område. Angelika Bengtsson säger ju att spelbranschen också är en form av kultur, och då ska de principer som gäller övrig kultur även tillämpas här. Vi lagstiftare ska då inte vara inne peta i innehållet på detta sätt. Dessutom vill ni ha ett institut som har till specifik uppgift att föra statlig spelutformningspolitik vad gäller till exempel grafisk formgivning och vilka svenska miljöer som ska finnas i olika spel. Jag tycker att detta är allvarligt. Ni får gång på gång kritik för att ni vill styra kulturen på detta sätt, men då slår ni ifrån er och säger att ni håller på principerna. Jag tycker att ni ska sluta försvara er och stå för att ni vill använda spel som ett verktyg för svensk kultur, ni vill använda urval av biblioteksböcker som ett verktyg för att styra kultur och ni vill använda public service som ett verktyg. Det framgår ju av era motioner, så stå för det! Jag tycker att det är ärligare, och då kan vi debattera det ni faktiskt står för.
Fru talman! Eftersom dagens debatt rör spelfrågor håller jag mig till dem. E-sporten är ett blomstrande område som vi tror kan göra mycket mer för att uppmärksamma Sverige och svensk kultur. Den kan inspirera den yngre generationen att bli mer intresserad av vår historia, vår syn på samhället och varför Sverige har blivit som Sverige är i dag. Det ska vara ett komplement. Sverigedemokraterna står bakom att armlängds avstånd ska gälla, även här. Institutet ska vara ett komplement som kan visa vad som har gjort att Sverige är där det är i dag. Jag förstår inte varför det är så kontroversiellt att vilja lyfta upp våra miljöer, vår kultur och vår natur i ett dataspel. E-sporten är som sagt en blomstrande industri där många spelare möts, och därför är det rimligt att lyfta in de delar som vi är stolta över. Många turister kommer till Sverige tack vare vår natur och vår historia. Varför inte även visa detta genom tv och dataspel?
Fru talman! Jag ska förtydliga vad jag tycker är problematiskt. Vi har samma diskussion när det gäller exempelvis film. Ni vill att film ska visa mer av nordiska och svenska miljöer och svensk historia. Det handlar om att ni politiskt vill in och styra över själva innehållet. Spelbranschen är en fri marknad, och den måste kunna utforma vilka spel den vill utifrån vad den tror att spelarna vill ha och vad som går att sälja. Ni vill till och med avsätta budgetmedel för att styra spelutvecklingen mot ett innehåll som intresserar er politiskt. Jag kan ställa upp på att man vill stötta turismen eller få ungdomar intresserade av svensk historia, men vi ska inte politiskt säga att spel ska utformas på ett visst sätt för att gynna detta. Vill man få barn intresserade av historia finns läromedelsutvecklare som tittar på kursplanerna och vad barn ska lära sig i skolan när det gäller historia. De utvecklar digitala läromedel som innehåller spelmoment för att det är något som attraherar unga och gör att de lär sig svensk historia bättre. Vi i utbildningsutskottet ska inte bestämma att Sverige ska ha ett digitalt läromedel som förmedlar historiska miljöer på ett visst sätt och att vikingatiden ska få 15 minuter och så vidare. Ni är långt in och petar i frågor som inte ska styras politiskt. Jag har varit kommunpolitiker länge och haft ansvar för verksamheter rakt under nämnder. Vi är aldrig inne i de nära frågorna - hur-frågorna - men Sverigedemokraterna vill från nationell nivå styra en mängd olika kulturområden där spel ingår, på en detaljnivå som politiker ska hålla sig långt borta ifrån. Vi ska ha långa armar, och det är armlängds avstånd som ska gälla.
Fru talman! Återigen: Det ska vara ett komplement. Jag tycker att det är jättebra att det redan finns medel som uppmärksammar vår svenska natur och kultur på alla olika områden. Jag vill att det ska bli ännu mer, och det är just detta som vårt förslag handlar om. Det gäller synen på vad svenska skattemedel ska gå till. Jag kan tycka att de framför allt ska gå till att uppmärksamma det som motionen handlar om. Det ska handla om att göra nästa generation barn och unga intresserade av vår historia, vår kultur, vårt kulturarv och vår miljö och av vad som har gjort att vi har hamnat där vi är i dag. Vi har helt enkelt olika syn på vad skattemedel ska gå till. Jag tycker att de ska gå till att uppmärksamma Sverige, för dem som bor i Sverige. Det är just detta som vårt dataspel som kulturform handlar om: att ge inspiration till fler att hitta ett nytt intresse.